Herr talman! Flyget, som vi i dag diskuterar, har under de senaste åren fått enallt större betydelse för framför allt persontransporterna inom landet. Det är ett relativt dyrt men effektivt transportmedel, och det har utan tvivel intagit en position i transportarbetet som är av stor betydelse. Den inrikes linjefarten, som ju står för de kollektiva flygtransporterna inom landet, uppvisade förra året en ökning på 10 26 och är nu uppe i aktningsvärda 7,3 miljoner passagerare årligen. Tidigare i dag behandlades frågan om vårt internationella beroende och framför allt frågan om värdet av goda kontakter och förbindelser med Europa. I detta hänseende betyder naturligtvis flygförbindelserna oerhört mycket, inte minst för de företag som alltmer genom fusioner och etablering inom EG måste kunna nå den svällande Europamarknaden så snabbt som möjligt. Detta avspeglar sig ju också i förra årets statistik, av vilken det framgår att den utrikes linjefarten ökade med hela 12 96. Detta visar på den stora strategiska betydelse som goda flygförbindelser har för Sverige. Dels bor vi i en avsides utkant av världen, dels är avstånden och de regionala skillnaderna inom landet stora. Detta det snabbaste och modernaste av alla färdsätt måste även fortsättningsvis få expandera i Sverige. Ett väl fungerande inrikesflyg är en förutsättning för att många orter utan järnväg eller belägna långt från befolkningscentra skall ha samma chans till ekonomisk utveckling som centralorter och orter med internationellt flyg. När vi för några veckor sedan behandlade regeringsförslaget om avreglering inom yrkestrafiken kunde jag uttala en viss tillfredsställelse över att regeringen äntligen framlagt ett förslag som i varje fall till en del överensstämmer med folkpartiets krav på en avreglerad transportsektor. Att flyga till Stockholm går bra från nästan alla delar av landet. Däremot är det sämre beställt med direktflyget mellan andra orter. Direktflyg från en Norrlandsort till orter i södra Sverige utom Stockholm förekommer praktiskt taget inte inom det nuvarande linjesystemet. Trots att det finns ett stort intresse för sådan trafik hos mindre flygbolag, hindrar nuvarande koncessioner, genom vilka SAS och Linjeflyg har företrädesrätt, en sådan trafik. Det händer att etableringsansökningar avslås med hänvisning till att SAS och Linjeflyg har denna företrädesrätt. Först om SAS eller Linjeflyg inte vill driva trafik på en viss linje finns det chans för privata flygbolag att driva trafiken. Folkpartiet anser att det systemet, som ju inte är något annat än ett monopol, bör luckras upp så snart det rådande avtalet löper ut. Vi anser dessutom att det går att inom ramen för rådande system öka antalet alternativ inom flygtrafiken. För regionalflyget och på sekundärlinjenätet bör därför luftfartsverket medverka till att det skapas ett ökat utbud och konkurrens. Ansökningar om nya flyglinjer bör i större utsträckning behandlas positivt. I arbetet med avreglering av flygtrafiken bör stor vikt fästas vid andra länders erfarenheter. I USA har en del flygbolag fått kritik för att de sänkt sina säkerhetskrav. Någon sådan sänkning av ambitionsnivån får naturligtvis inte förekomma. Herr talman! Därmed ber jag att få yrka bifall till reservation 3 i betänkandet om luftfarten. Flygets miljöproblem måste uppmärksammas mer. Flyget ger t.ex. upphov till miljöstörningar i form av luftföroreningar och buller. En stor del av utsläppen av kväveoxid över Sverige kommer från flygplan. Även flyget bör därför betala en miljöavgift som står i proportion till det enskilda flygplanets avgasutsläpp. Alla är i dag överens om att flygets miljöpåverkan är allvarlig. Det är därför angeläget att den miljöavgift som skall tas ut av flygtrafiken är så hög och så utformad att den stimulerar till övergång till miljövänligare flygplan. För maskiner som förorsakar kraftiga föroreningar borde därför avgiften kunna sättas högre än vad regeringen tänkt sig, varigenom intäkterna initialt skulle bli större. Regeringen har inte aviserat någon sådan differentiering. Vi anser att hela poängen med miljöavgifter går förlorad om de som anpassar sin utrustning drabbas i samma utsträckning som de som inte gör det. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till reservation 6. Den stora trafikvolym som Arlanda i dag har är till inte oväsentlig del resultat av den flygtrafik som bedrivs från flera av landets kommunala flygplatser. Regeringen har i propositionen föreslagit ett nytt resultatutjämningssystem där en del av dessa flygplatser ingår, och utskottet har ingenting att erinra mot det förslaget. Vi anser att det är mycket viktigt att de kommunala huvudmännen för sin planering på ett tidigt stadium får veta hur situationen för dem kan komma att bli. Vi föreslår därför i reservation 4 att den förutskickade utredningen om huvudmannaskap och bidrag efter femårsperiodens utgång bedrivs skyndsamt och att de frågor som tagits upp i de motioner som berör dessa flygplatser övervägs i samband med utredningsarbetet. Jag ber att få yrka bifall till reservation 4. I vår motion T65 har vi föreslagit att den nya inrikesterminalen på Arlanda skall finansieras med höjda startoch landningsavgifter, varigenom man samtidigt i någon mån skulle kunna hålla tillbaka trycket på Arlanda. Flygtrafiken är på tätt trafikerade flygplatser ett miljögissel, framför allt på grund av det buller som uppstår vid täta starter och landningar. En möjlighet att något stävja detta är att ta ut högre avgifter vid de tider på dygnet då trafiken är tätast. Denna metod prövas på en del internationella flygplatser och skulle med säkerhet kunna användas även på Arlanda. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall även till reservation 15.

Herr talman! Centerns ledamöter i trafikutskottet har till betänkandet om luftfart fogat fyra reservationer. Vi tar i dessa upp några områden som vi anser vara viktiga när det gäller luftfart och även när det gäller trafikfrågor i allmänhet. Det är frågor om möjlighet till viss konkurrens för att nå ökad tillgänglighet och effektivitet, om vikten av att regionalpolitiska hänsyn tas och om nödvändigheten av att beakta miljöaspekter. Som bekant har inrikesflyget utvecklats mycket under senare år. Under 80-talet har antalet passagerare nästan fördubblats och uppgår nu till nära 7 miljoner per år. Prognoserna pekar mot ytterligare ökningar, och redan om ett par år torde passagerarantalet i inrikesflyget ha ökat till 9 miljoner. Ett väl fungerande och utbyggt inrikesflyg har bl.a. stor betydelse för att de regionalpolitiska målsättningarna skall kunna uppnås. Snabba resemöjligheter mellan olika orter ökar avsevärt förutsättningarna för lokalisering av verksamheter även till orter långt från storstäderna och därmed till orter och regioner som är i stort behov av nya arbetstillfällen. På så sätt bidrar inrikesflyget till decentralisering och regional balans i vårt land. Herr talman! System för resultatutjämning mellan olika flygplatser har diskuterats under många år. Centerns principiella ståndpunkt är att en utjämning mellan statliga och kommunala flygplatser bör ske. Det är ju ofrånkomligen så att den stora frekvensen av passagerare till och från Arlanda, som ger stora intäkter för denna flygplats, förutsätter att det finns ett stort antal flygplatser runt om i vårt land. Dessa är i stor utsträckning flygplatser som drivs av resp. kommun och medför kostnader för kommunerna. I propositionen föreslås nu ett tidsbegränsat system med resultatutjämning till kommunala flygplatshuvudmän. Ett bidrag på 30 milj.kr. föreslås utgå under en femårsperiod. I slutet av femårsperioden bör enligt propositionen systemet utvärderas. I motion T48, som vi väckt i anledning av trafikpropositionen, framhöll vi att det är angeläget att regeringen före 1990 framlägger förslag om ett permanent system för resultatutjämning mellan flygplatserna. Ett sådant system bör utgå från den självklara insikten att också de små flygplatserna medverkar till att generera passagerarunderlag på de stora flygplatserna. Det är enligt vår mening angeläget för de kommunala flygplatshuvudmännens planering att de på ett tidigt stadium får veta hur situationen blir beträffande huvudmannaskap för flygplatserna och vad gäller bidrag m.m. sedan femårsperioden med resultatutjämning har löpt ut. Det är därför viktigt att den utredning som skall tillsättas kommer att arbeta och framlägga förslag skyndsamt. Som framhålls i den borgerliga trepartimotionen T80 är det också viktigt att diskussioner, överläggningar och förhandlingar skall ta sin början utan dröjsmål, så att riksdagen kan fatta beslut i god tid före femårsperiodens utgång. Dessa synpunkter anser vi — liksom folkpartiet — vara så viktiga att vi i reservation 4 kräver att riksdagen genom ett uttalande till regeringen slår fast vikten av skyndsam utredning i enlighet med kraven i dessa båda motioner. Den ökande flygtrafiken innebär inte endast fördelar utan även miljöproblem. Man kan inte bortse från de miljöstörningar som flygtrafiken medför. Vi vet att energiåtgången för flyg per personkilometer är många gånger högre än för järnväg. Flygets utsläpp av främst kväveoxider och kolväten innebär ett allvarligt miljöproblem. Centern hälsar med tillfredsställelse att åtgärder Prot. 1987/88:114 föreslås för att åstadkomma en miljövänligare flygtrafik. Centern har 4 maj 1988 tidigare framfört krav på miljöavgifter för flyget, och vi är därför glada över Luftfart att en miljöavgift skall införas på inrikesflyget den 1 januari 1989. Det blir en avgift som avses motsvara den del av flygtrafikens samhällsekonomiska marginalkostnader som kan hänföras till flygtrafikens avgasutsläpp. Vi tycker det är viktigt att flyget får svara för de kostnader som motsvarar dess miljöpåverkan. Det är beklagligt att denna miljöavgift på grund av internationella överenskommelser endast kan läggas på inrikesflyget. Det är viktigt att vi i dessa frågor — liksom i andra miljöfrågor — internationellt arbetar för att få ökad förståelse och ökad medvetenhet om vikten av att effektiva åtgärder snarast möjligt vidtas för att begränsa miljöförstöring av olika slag. Det är därför enligt vår mening viktigt att Sverige i berörda internationella fora verkar för erforderliga regelförändringar så att även den internationella flygtrafiken kan belastas med miljöavgifter. Vi anser alltså att det är angeläget att vi inte nöjer oss med miljöavgifter på inrikesflyget, utan att vi verkar för att det skall vara möjligt att tillämpa avgifterna även internationellt. Detta bör riksdagen enligt vår mening och i enlighet med reservation 8 uttala genom ett tillkännagivande till regeringen. Herr talman! Jag vill även något ta upp en tredje fråga, nämligen frågan om vi skall tillåta konkurrens i vår inrikes flygtrafik. Enligt centerns mening är tiden nu mogen för att tillåta en ökad konkurrens inom landet. För utvecklingen kan det inom flyget liksom inom andra områden vara till nackdel om en monopolsituation råder under lång tid. Vi anser bl.a. att det är lämpligt att de flyglinjer som inte trafikeras av SAS eller Linjeflyg kan upplåtas för andra flygbolag. Det förhållandet att det redan finns en linje till en angränsande region bör inte heller få utgöra hinder för etablering av en ny linje av företag utanför SAS/Linjeflyg. Detta kan nämligen leda till att snabba förbindelser öppnas för regioner som i dag saknar sådana. I reservation 3 tar vi tillsammans med m och fp upp frågan om konkurrens i den nationella flygtrafiken. Syftet är bl.a. att stärka trafikanternas ställning på redan trafikerade linjer och att deras behov av nya flygförbindelser skall kunna tillgodoses bättre. Även detta bör vara ett led i åtgärder för att genom goda kommunikationer underlätta uppnåendet av regionalpolitiska mål. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 3, 4, 8 och ja

Herr talman! Vissa samhällsdebattörer försöker få oss att tro på en ödesbunden tillväxt. Detta sade jag i den tidigare trafikutskottsdebatten, och jag tycker det finns anledning att påminna om det igen, för detta gäller också flygets expansion. En del gårt.o.m. så långt att de låtsas anamma trender på trafikpolitikens område. Dess värre verkar också regeringen, kommunikationsdepartementet och trafikutskottets majoritet vara lika okunniga. Jag tror inte att de verkligen är det, men de spelar okunniga, menar jag. Få vågar gå så långt att de klart säger att det är inne med flygoch landsvägstransporter och ute med tågtrafik, men i den praktiska politiken 161 finns det mycket som tyder på att socialdemokraterna och de borgerliga tror på en fortsatt ohämmad utveckling på luftfartens område, och också beträffande landsvägstrafiken, som vi har diskuterat tidigare. Men det finns också de som tillerkänns ganska hög status i debatten i Sverige som just har uttryckt sig på det här sättet. Om man tittar på prognoserna och på det dagsaktuella läget och ser på flygets expansion, kan man säga att det är inne med flyg men ute med tåg. Vpk diskuterar inte så. Vi ser det inte alls på det sättet. Vi tror inte heller på trender, som om det gällde moderiktiga kläder eller något liknande. Vi gör inte heller någon hemlighet av att vi vill bryta flygets expansion. Ett viktigt skäl har redan nämnts av Martin Olsson, nämligen flygets miljöskadliga effekter — bullret, men kanske allra främst luftföroreningarna. Det räcker inte att utgå från tidigare kända effekter, för successivt har vi ju sett att det kommer fram nya larmrapporter som visar betydligt värre kväveoxidutsläpp och kolväteutsläpp — för att bara nämna några av de farligheter som finns — än enligt tidigare beräkningar. Herr talman! Den politiska debatten om miljö och trafik hör faktiskt hemma i ett annat betänkande, så jag tänker inte gå längre in på detta. Bara några saker till. Det står nu klart att det faktiskt skulle kunna uppstå en situation då snabbt uppkomna skador, eventuellt i kombination med ytterligare insikter, kommer att tvinga fram drastiska restriktioner mot flyget. Jag tror att vi bör ha en beredskap för ett sådant läge i landet. Apropå centerns diskussion om miljöavgifter skulle jag vilja påminna om att vpk faktiskt har en helt annan syn på detta. Systemet med miljöavgifter leder ofta till att företag och verksamheter får möjlighet att köpa sig fria från miljöansvar. Vi var med i en diskussion om miljöavgifter på flyget och såg ganska snart att det handlade om att krypa längre och längre ner, och resultatet blev en miljöavgift på 60 miljoner. Det är en spottstyver, med tanke på vad flyget står för i form av luftföroreningar, buller och annat. Vpk har i stället gått en annan väg och föreslagit att flygbränslet skall beskattas på så sätt att det motsvarar drivmedelsskatten för bilister, bilar och landsvägstrafik. Det finns knappast några internationella regler som förhindrar detta. Vore inte detta någonting för centern att tänka på? Jag undrar om Martin Olsson kan ge en kommentar. Att gå den vägen skulle inbringa ganska mycket pengar. När vi vill gå den här vägen handlar det om mer än miljöfrågor, hur viktiga de än är. Vi vill nämligen göra massiva överföringar från flyget till främst järnvägen. Vi har föreslagit att flyget skall betala en avgift på flygbränslet som motsvarar en inkomst på ca 2 miljarder om året. Det är ganska mycket pengar, och det skulle naturligtvis drabba flyget. Den föreslagna utbyggnaden av inrikesterminalen på Arlanda är en central fråga för vpk, som av miljöskäl har tagit ställning för att järnvägens expansion skall förverkligas. Vi säger att vi inte vill vara med om de satsningar som skall göras i en utbyggnad på Arlanda. Däremot anser vi att det, även om flygtrafiken skall minskas, är nödvändigt med en spårförbindelse från Stockholm till Arlanda. Vi återkommer också till den frågan. Herr talman! Jag vill yrka bifall till vpk:s reservation nr 14. Prot. 1987/88:114 Lars-Ove Hagberg har anmält sig för att tala om reservation nr 2, så jag 4 maj 1988 avvaktar i fråga om den. Luftfart Vpk har avgivit två särskilda yttranden till trafikutskottets betänkande där vi bl.a. tar upp miljöfrågorna. Där säger vi följande om flyget och framtiden: ”Till en, som vi hoppas, i framtiden begränsad flygtrafik i vårt land bör staten i princip ha ensamrätt, då endast därigenom garantier kan erhållas för att miljöhänsyn beaktas vid uppläggningen av flygtrafiken m.m. Då staten som delägare i SAS och Linjeflyg har förutsättningar för ett starkt inflytande i dessa företag och bör utöva detta har vi i vpk inte velat motsätta oss att SAS och Linjeflyg får ha en prioriterad ställning i den nationella trafiken.”

Herr talman! Eftersom Viola Claesson vände sig direkt till mig vill jag erinra om att centerns inställning till den framtida järnvägstrafiken, som klart framgår av våra yrkanden här i riksdagen, är att det skall göras betydande investeringar i järnvägsnätet för åren framöver. Det kommer att möjliggöra en bättre och snabbare järnvägstrafik, som självfallet i viss mån kommer att bli mer framgångsrik i konkurrensen med flyget än den för närvarande kan vara. Det behövs olika trafikmedel i vårt land. Just nu diskuterar vi flyget, och vid andra tillfällen diskuterar vi järnvägar. Vi får se på kombinationen, men centern anser principiellt att det är mycket viktigt att satsa på järnvägen, så att den som transportör av både gods och människor kan fullgöra en uppgift som är så stor som möjligt. Järnvägen är nämligen det miljövänligaste och därmed det samhällsekonomiskt bästa transportmedlet i vårt land.
Herr talman! Ja, Martin Olsson, jag vet att vpk och centern har en ganska likartad syn på järnvägen. Vi vill dock satsa olika mycket pengar. Fram till år 2000 vill vpk göra en fördubblad satsning i miljarder kronor räknat. Det var inte järnvägen jag ville ta upp till debatt, utan det var det som Martin Olsson sade tidigare, nämligen att frågan om miljöavgifter är besvärlig eftersom avgifterna inte kan tas ut med nuvarande regler inom den internationella flygtrafiken. Då vill jag påminna om den möjlighet som hade funnits att biträda vpk:s förslag om en flygbränsleskatt. I rättvisans namn borde en sådan skatt införas som motsvarar den skatt som åläggs biltrafiken här i landet. Det skulle inbringa ganska mycket pengar, men det skulle också innebära att det gjordes inskränkningar i flygtrafiken, till fromma för miljön och för järnvägen. Jag lovar Martin Olsson att vpk envist skall återkomma i denna fråga. Det kanske är på samma sätt här som i fråga om momsen, dvs. att centern efter ett tiotal år följer med oss.
Herr talman! Alla vi som vill värna om miljön och länge har krävt åtgärder på det området skall vara glada över att en enig riksdag nu uttalar sig för ett införande av miljöavgifter på flyget. Det är en stor framgång. 163 Dessutom har vi från centerns sida krävt att riksdagen i ett särskilt tillkännagivande skall påpeka vikten av att regeringen tar initiativ för att i internationella sammanhang åstadkomma de regeländringar som är nödvändiga för att miljöavgifter skall kunna tas ut även på det internationella flyget i framtiden. Självfallet torde frågan om miljöavgifternas storlek, utformning m.m. komma att diskuteras många gånger. Vi skall vara glada över att diskussionen nu har börjat, och vi får senare återkomma och se om det finns ännu bättre lösningar.

Herr talman! Först till frågan om koncessioner och liberalisering. Det är 4 maj 1988 nödvändigt att man får till stånd en ökad liberalisering av luftfarten, och Luftfart numera tycks det råda en ädel tävlan om att vara ”först i spåret”, som koncernchefen på SAS uttryckte det. Det är förresten egendomligt uttryckt av chefen för ett flygbolag, men så sade han. Han ville vara ute tidigt med en liberalisering och en möjlighet att konkurrera fritt inom Europa och ville därför ha ett samarbete med andra flygbolag. Eftersom EG nu driver liberaliseringssträvandena mycket starkt och målmedvetet och eftersom företrädare för SAS och Lin liksom både kommunikationsministern och utrikeshandelsministern har talat för ett närmande till EG och dess regler, är det egendomligt att vi inte kan enas om att detta är mycket viktigt även när det gäller luftfartspolitiken. En ökad koncessionsgivning leder till fler resenärer, och detta leder till en stimulans av flygtrafiken. När det gäller inrikestrafiken är de tre stamlinjerna i Sverige de mest lönsamma, och de är mest lönsamma av alla de linjer som SAS trafikerar, även de interskandinaviska. Eftersom tre sjundedelar av vinsten beskattas i Sverige genom moderbolaget ABA, betyder uppgörelsen att de svenska stamlinjerna subventionerar inrikestrafik i de båda andra skandinaviska länderna, där inrikestrafiken inte alls går särskilt bra. Från norsk sida har man starkt tryckt på att man tycker att landets inrikestrafik skall vara enbart nationell, och så anser man i allt större utsträckning också från dansk sida. Norrmännen har t.o.m. varit så självständiga att de också har genomfört parallellkoncessioner, och danskarna säger att de är på väg att göra detsamma. SAS koncernchef har, på tal om liberaliseringen inom de skandinaviska länderna, uttalat sin förvåning över att man här i Sverige inte försöker få till stånd mer av parallellkoncessioner och friare koncessionsgivning. Han har t.o.m. i Inside SAS sagt så här: Det är bara Sverige som har nackdelar av samarbetet, men det är det enda land av de skandinaviska länderna som inte klagar. Herr talman! Man kan då fråga sig varför svenska socialdemokratiska riksdagsledamöter inte inser att en förändring i riktning mot nationell inrikestrafik, parallellkoncessioner, är till fördel för Sverige och att det är vår skyldighet att bevaka svenska intressen.

Herr talman! Sven-Gösta Signell måste naturligtvis upprepa sitt försvar för den typ av koncessioner och det monopol som vi har i landet när det gäller luftfarten. Det är litet förvånande att socialdemokraterna envisas med att hålla fast vid det här systemet. Vi hävdar att luftfartsverket borde visa en större generositet när det gäller att ge koncessioner för regionalflyg eller sekundärlinjer, där mindre bolag vill etablera en trafik. Det skulle kunna bli till mycket stor nytta för glesbygder och för mindre orter, som vill etablera flygförbindelse till centrala orter. Jag tror inte att det på något sätt skulle vara till skada för vare sig SAS eller Linjeflyg. Dessutom finns det säkert i dag stor anledning att ge parallella koncessioner på de tunga linjerna. Det skulle naturligtvis vara nyttigt om de stora flygtrafikföretagen finge litet konkur 107 rens. Måste vi verkligen fortsätta att slå vakt om monopolet på det här sättet? Det är överraskande. Herr talman!

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till samtliga vpkreservationer i betänkandet. ; Jag skulle också vilja säga några ord om miljöavgifter kontra flygbränsleskatt, som vpk har tagit upp i ett särkilt yttrande till betänkandet. Anledningen, Sven-Gösta Signell, till att vpk inte har en reservation i den frågan är att den del av vår motion som behandlar flygbränslebeskattning redan har avslagits av kammarens majoritet. Men jag måste väl ha möjlighet att inte bara i ett särskilt yttrande utan också från talarstolen under själva debatten påminna om att vår motion är ett inslag i vår syn på trafiken och transportpolitiken i stort och att den handlar om vår syn på luftfarten i Sverige. Sven-Gösta Signell sade att om vpk:s förslag hade gått igenom skulle det ha fått mycket stora konsekvenser, och han nämnde som ett tacksamt exempel — det är det förstås — att resande till Luleå skulle få betala ytterligare 1 000 kronor för sin flygresa. Jag tycker att Sven-Gösta Signell drar väl så förhastade slutsatser. Varför skulle det kosta så mycket mer, och är det så alldeles självklart att merkostnaden skall läggas på biljettpriset? Det skulle faktiskt gå att ordna saken på annat sätt. Om vpk skulle få igenom sin järnvägspolitik — men någonting så revolutionerande lär inte hända vid debatten om järnvägstrafiken på fredag — skulle det göras nyinvesteringar och reinvesteringar som ordentligt skulle förbättra möjligheterna framför allt för tågresenärer i landet. Det skulle så småningom innebära att man fick snabbtågsförbindelser inte bara mellan Göteborg och Stockholm utan också mellan andra orter.

Herr talman! Det har förts en lång EG-debatt här i dag. Under den debatten har det från regeringshåll uttalats att man arbetar mot en harmonisering med Europa. EG arbetar starkt och målmedvetet för liberalisering av luftfarten. Jag har i dag fått veta att de tre kommunikationsministrarna har kommit överens om att man skall få etablera linjer från regionala flygplatser i Sverige och ut i Europa. Det är en klar uppluckring av de tidigare överenskommelserna. S-sidan är alltså ganska så inkonsekvent i de här frågorna — ni behöver nog inte vara så fruktansvärt rädda. Jag vill bara rätta Sven-Gösta Signells uttalande att vi vill sänka solidariteten vid luftfartsverket. Det vill vi inte, men vi vill sänka soliditeten. Om man sänker den till vad luftfartsverket självt har föreslagit, nämligen från 42 9o till 39 90, innebär det att man så att säga förlänger krediten till luftfartsverket. Verket får så att säga respit med förräntningen. Jag vill också ta upp frågan om skiljande av myndighetsfunktionen från den affärsdrivande verksamheten. Det är mycket viktigt att så sker. Regeringen har tagit ett litet steg mot skiljande av myndighetsfunktionen från den affärsdrivande verksamheten, men det är utomordentligt viktigt att man tar steget fullt ut och samlar flygtrafikledning och luftfartsinspektion till en myndighet och att den affärsdrivande verksamheten sedan bedrivs i bolagsform. Så sker på Kastrup, och så sker i andra delar av världen, så varför skulle vi inte kunna ha det så även i Sverige? Man skulle nog därigenom få fart på den kommersiella verksamheten. Jag kan också tala om för Sven-Gösta Signell att den form som är så vanlig här i Sverige, affärsverksformen, internationellt sett är tämligen unik. I allmänhet bedrivs motsvarande verksamhet i aktiebolagsform världen över.

Herr talman! Jag är något bekymrad över att socialdemokraterna, i det här fallet Sven-Gösta Signell, har så lätt för att tänka mekaniskt när vi diskuterar olika frågor. Jag håller med om att tåg troligen inte kommer att kunna ersätta flyget till och från städer som Luleå. Nu hör Sven-Gösta Signell inte vad jag säger, och då blir det kanske litet svårt med svaret. Jag tror alltså inte att tågtrafiken kan ersätta flyget på den sträckan. Däremot tror jag — om vi nu skall prata om solidaritet i stället för om soliditet — att flygresenärer mellan städer som Göteborg och Stockholm, som ganska snart kommer att gynnas av snabbtågsförbindelser, kanske i solidaritetens namn skulle tvingas att hjälpa norrlänningar att få ett billigare flyg. Då skulle flygbränsleskatten ändå kunna fungera riktigt bra. Kanske skulle vi då här i Sverige få se den utveckling som trafikutskottet kunde konstatera på sin utrikesresa 1986, tror jag det var. De förnämliga franska TGV-tåg som vi hade förmånen att åka med visade sig ha konkurrerat ut flygtrafiken mellan Paris och Lyon. Det är en utveckling som jag skulle vilja se en motsvarighet till i Sverige. På vägen dit kanske det skulle behövas litet mer solidaritet och litet mindre mekaniskt tänkande i de här frågorna.

Herr talman! Finansutskottets betänkande 16 rör anslag till sparfrämjande åtgärder, i första hand finansieringen av den s.k. spardelegationen. De två reservationerna, som är fogade till betänkandet, är gemensamma för de tre borgerliga partierna i finansutskottet. I reservation 1, som gäller sparfrämjande åtgärder, pekar vi på att hushållssparandet i första hand bör stimuleras genom en ekonomisk politik som främjar tillväxt och håller inflationen nere samt genom skatteregler som gynnar ökat hushållssparande. Vi anser också att spardelegationens verksamhet bör upphöra. Reservation 2, som jag också yrkar bifall till, gäller en motion i vilken föreslås att spardelegationen skall ges vidgade befogenheter. Eftersom vi vill avskaffa spardelegationen, avstyrker vi givetvis bifall till den motionen. Denna spardelegation är enligt min mening något av det egendomligaste som har presterats i landet under de senaste åren för att främja sparandet. Alla närvarande kommer säkert ihåg när man satte i gång en av de enfaldigaste annonskampanjer som skådats i svensk press. Den 20 december 1986 kunde man i en annons läsa: ”Köp bara julklappar till små barn.” I en annan tidning samma dag kunde man läsa: ”Ät julbordet borta.” Är det någon som tror att det totala sparandet ökar om jag äter maten på julbordet någon annanstans än hemma? Totalt sett blir det ju samma konsumtion. Jag förstår inte hur någon kan skriva så obegåvade annonser. En annons från den 13 februari 1987 lyder: ”Den som spar kan resa lite längre.” Det är väl inte att spara? I stället reser han eller hon upp de pengar som sparats. Den annonsen är lika enfaldig som de tidigare. Den 20 december 1986 kunde man läsa följande annons: ”Handla inte så du får fasta ända till påska.” Jag förstår inte hur spardelegationen har kunnat ställa sig bakom något så enfaldigt. Jag kan ta ytterligare några exempel för att de närvarande verkligen skall tro vad som har passerat. Minnet är ju som bekant kort. Den 1 april — alla trodde att det var ett aprilskämt — stod det så här i en annons: ”Spara tidningen idag.” På vilket sätt ökar det sparandet i Sverige? Kan någon förklara det för mig? Samma dag kunde man läsa följande annons, som kanske är litet roligare: ”Slösa med skämt idag.” Det har den här spardelegationen hållit på med under hela sin verksamhetstid, varför det inte fanns anledning att sätta ett kors i taket i almanackan för den 1 april. I en annan tidning samma dag hade spardelegationen följande annons införd: ”Idag sparar vi lustigheterna.” Den som kallar det för lustigheter har små anspråk på humor. I en annan annons gav man följande löfte: ”Det blir roligare i morgon.” Den morgondagen, Roland Sundgren, har jag ännu inte sett. Den 16 april 1987 kunde vi läsa följande annons: ”Undvik skuldkänslor.” Jag förstår Roland Sundgren om han rodnar när han hör detta. Ströyer är i alla fall rolig och kan få oss att dra på munnen här i tillvaron. I Dagens Nyheter den 25 oktober 1986 fanns införd en skämtbild med texten: ”Apropå råden från statens spardelegation: Ge ut alla dina pengar innan Feldt slår till igen.” Ni kommer kanske ihåg vad som hände. Efter det att man hade satt i gång denna sparkampanj gick regeringen ut och föreslog att spararna skulle fråntas 16 miljarder kronor. Det gällde den s.k. pensionsskatten. Socialdemokraterna med hjälp av vpk tog alltså ifrån spararna 7 9o av de inbesparade medlen. Ändå trodde de att de skulle förmå människor att öka sitt sparande. Den här enfaldiga kampanjen kostade 3,8 milj.kr. De pengarna borde man till att börja med ha kunnat spara in. Det hade i alla fall varit ett plus. Hur har det då gått med sparandet efter denna kampanj? Jo, på ett diagram som visar utvecklingen av hushållens sparkvot från 1970 till 1985 kan man se att det har gått litet upp och ned. Sparandet låg på 4,5 96 av disponibel inkomst år 1970. Därefter gick sparandet upp och ned som bergoch Prot. 1987/88:114 dalbanan på Liseberg och kanske också på Gröna Lund. Efter år 1985 gick kurvan på nytt uppåt. Men efter den enfaldiga kampanjen från spardelegationen har sparandet minskat ordentligt. År 1986 var hushållens finansiella sparande lika med plus 1,8 miljarder kronor. År 1987, när propagandan från spardelegationen hade gjort sin verkan, hade det finansiella sparandet sjunkit till minus 11,5 miljarder kronor. Folk hade tydligen påverkats av regeringens uppmaning att spara. Men sparandet gällde tydligen bara vissa medborgare. Nu beräknas enligt den reviderade finansplanen att hushållens finansiella sparande kommer att uppgå till minus 18,1 miljarder kronor. I sparkvoter blir siffrorna minus 0,7 96 år 1986, minus 2,8 70 år 1987 och enligt beräkningar minus 3,7 Jo år 1988. Detta kan ni läsa i den reviderade finansplanen, s. 44 i bilaga 1. Jag tror att detta minskade sparande är en effekt av spardelegationens agerande. Därför, herr talman, är det inte underligt att vi tycker att den bästa besparing som kan göras är att avskaffa denna spardelegation.

Herr talman! Jag höll på att säga att spardelegationens budskap inte har gått sparlöst förbi, men jag menar naturligtvis spårlöst förbi. Vi vet att spardelegationens budskap har gjort intryck på människor och spritt viss glädje. Det förmedlade också Hugo Hegeland här. Jag kan ge en del ytterligare information. Hugo Hegeland talade om spardelegationen när den startade för några år sedan. Syftet med kampanjen var att göra spardelegationen känd. Vi gick ut med olika budskap — ”längta litet till” och ”håll dig, köplusten går över” osv. Dessutom var det de budskap som Hugo Hegeland här har citerat. Tack vare denna kampanj blev spardelegationen känd, och man gick senare ut med en helt annan kampanj. Enskilda människor fick ställa frågor om sparande — försäkringssparande, aktiesparande, banksparande osv. — och om vad ett ökat sparande betydde för samhället. I våra annonser uttalade sig ekonomer, bankmän, politiker och andra. De gav seriösa svar på de frågor som hade ställts. Därmed fick medborgarna en bra information om sparandets villkor och om vad sparandet betydde för samhället. Denna kampanj följdes därefter av vår senaste kampanj, en antilånekampanj. Den har rönt mycken uppskattning och enligt många gett värdefull information. Framför allt uppmärksammas nu spardelegationens annonser. Vi hart.ex. i våra annonser talat om att en vara som vid kontantköp kostar 4 000 kr., kan kosta 7 800 kr. om den köps på kredit med hjälp av kontokort. Spardelegationens kampanjmätning visar att 67 9o av tillfrågade människor har uppmärksammat kampanjen. Normalt uppmärksammas kampanjer av 25-30 20 av de tillfrågade. Fler än så kan inte berätta vad kampanjen handlar om. Det mest betydelsefulla med spardelegationens senaste kampanj är att över 50 96 av de tillfrågade sagt att budskapet har gett dem en tankeställare. Nu är det kanske något ensidigt att beskriva spardelegationen med de affischer och annonskampanjer som den har. Spardelegationen sysslar också med andra saker. Den verksamheten är betydligt mer omfattande än annonsoch kampanjverksamheten. Den viktigaste uppgiften för spardelegationen är ju den mycket omfattan — Prot. 1987/88:114 de informationsverksamhet som bedrivs i landets grundskolor och gymna 4 maj 1988 sieskolor. Det står i reservationen att statens uppgift inte är att bedriva sparpropaganda, men jag kan garantera att det finns inga andra än spardelegationen som på det här sättet skulle kunna gå ut i skolorna och till ungdomarna och betraktas som objektiva och neutrala. Om banker och försäkringsbolag skulle bedriva den här verksamheten, skulle de naturligtvis betraktas som intressenter och parter i målet. Det är också därför som såväl banker som försäkringsbolag, aktiespararnas förening, kronofogdemyndigheter och andra — inte minst lärare och elever — så uppskattar just det här informationsprojektet som spardelegationen genomför i skolorna. Spardelegationen bedriver också annan verksamhet, inte minst i samverkan med organisationer och vissa institutioner. Den tar själv initiativ till projekt som skall leda till att öka kunskaperna om den privata ekonomin och därmed också stimulera sparandet. Vi har stött den omfattande verksamheten Kvinnor och ekonomi. Vi har verksamheten kring Pengarna eller livet med ett material som med stöd av spardelegationen har publicerats och som nu är föremål för en bred kampanj inom de fackliga organisationerna. Vi har också ett projekt tillsammans med invandrare som behöver få information om sin egen ekonomi och sina möjligheter att hushålla och lära sig hur det svenska samhället fungerar. Vi har informationsmaterial till värnpliktiga osv. Det här tror vi kommer att innebära en ökad kunskap för väldigt många, vilket på sikt — det betonas särskilt när det gäller spardelegationen — kan leda till att fler blir medvetna om att det faktiskt i dag är lönsamt att spara. Fortfarande lever föreställningarna att det kan vara lönsamt att låna, men det var det för tio år sedan då sparandet inte gav ett realt överskott utan inflationen var högre än räntan och man dessutom genom avdragen ibland kunde tjäna på att låna. Så är det inte i dag. Herr talman! Detta betänkande behandlar, som Hugo Hegeland också sade, endast bidraget till spardelegationen och den sparfrämjande verksamhet den bedriver. Frågan om hushållssparandets omfattning och nödvändigheten av att stimulera sparandet kommer att behandlas i samband med kompletteringspropositionen. Jag vill härmed yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de båda reservationerna.

Herr talman! Roland Sundgren säger att spardelegationens annonskampanjer har gjort delegationen känd. Det har de förvisso gjort, men det är vi inte hjälpta med när de ändå inte har lett till något ökat sparande. Svara då på frågan: Varför fortsätter sparandet att minska? Och att tala om, att det kostar mer att köpa på kredit än att köpa kontant — har man inga mer revolutionerande nyheter att komma med är det verkligen slöseri med pengar, för det vet alla barn. Nu säger herr Sundgren att vi inte kan överlåta åt bankerna att bedriva sparkampanjer, eftersom de skulle vara part i målet. Vad är det för nonsens? Jag kommer mycket väl ihåg hur det var på 30-talet, när jag gick i skolan och 173 läste den roliga tidskriften Lyckoslanten med serien Spara och Slösa, som verkligen var poängrik och, tror jag, hade effekt på barns inställning till sparande. Det var sparbankerna som stod för den, och där gjorde de en mycket fin insats. En anledning till att sparandet har gått ner är kanske att sparbankerna mer och mer har förvandlats till affärsbanker och inte ger ut någon liknande skrift. Men om vi talar om, hur positivt det var med den, så tror jag inte att det är något problem. Hur skall människor kunna öka sparandet samtidigt som man höjer skatten? Den har ju höjts under socialdemokratisk tid från 50,5 96 upp till 57 Jo. Det blir ju inga pengar över längre att spara när skatten har tagit sitt. Vad hjälper då ökad kunskap om sparandet, när socialdemokraterna samtidigt har minskat möjligheterna att spara? Det var en väldig storm kring den första sparkampanjen. Jag har ett citat ur tidningen Köpmannen för den 10 november 1986: ”- Kampanjen är idiotiskt upplagd och bland det dummaste jag har sett. Det är som om vi skulle uppmana folk att undvika att betala skatt och i stället spara pengarna, anser beklädnadshandlare Sten Jansson i Ånge.” Ett citat till: ”- Vill inte staten ha in pengar? Hälften av det vi får in går till staten i form av skatter och avgifter”, säger en leksakshandlare. En tredje köpman trodde att affischerna var en ploj. ”- Vi har medvetet försökt vara lite skämtsamma och töntiga” — det medger spardelegationen, för man kan ju inte förneka fakta. Jag vill säga att det var mycket litet skämtsamt men väldigt mycket töntigt i detta. Expressen skrev den 29 oktober 1986 i sin utmärkta bilaga om pengar att vi kunde ha besparats den här sorgkantade annonskampanjen som nerlusade tidningarna och gav rådet: Undvik dåliga sparkampanjer! Man frågar sig om inte dessa sorgkantade annonser snarare framställde det som mycket dystert att spara, för de fick ju den motsatta effekten. Sedan gick man in och försökte med nya grepp och lanserade det fantastiska att man, som man sade, skulle stimulera ett etiskt sparande. Det är naturligtvis språkligt felaktigt — det är inte etiken man skall spara på. Det är rätt förvånande att spargeneralen, generaldirektör Lars Ag, har accepterat uttrycket, för han var en gång chef för Utbildningsradion; det förstår jag inte hur han har kunnat vara. Man satte alltså i gång en annan kampanj i stället för dessa sorgkantade annonser och skulle locka människorna till sparande på etiska bevekelsegrunder, och då skulle spararna nöja sig med en ränta som var 1 å 2 96 lägre. Man trodde väl att om man vädjade till människornas moraliska känsla för sparande skulle de plötsligt öka detta. Man hade visserligen fått litet inspiration från USA, där det finns ett s.k. samvetssparande, men man glömde att tala om, att där är i allmänhet den typen av sparande avdragsgill. Och det är väldigt underligt om man skall lägga sådana etiska aspekter på sparandet. Herr talman! Det helt avgörande är ju att människornas möjligheter att öka sitt sparande har minskat. Jag tror att det är huvudeffekten, och därför drar man ytterligare på munnen åt denna spardelegation. Samtidigt som socialdemokraterna tillsätter den minskar de människornas möjligheter att spara. Det skulle vara väldigt intressant att höra, nu när Roland Sundgren hoppas att människorna skall öka sitt sparande: Vad har medborgarna för Prot. 1987/88:114 garantier för att det inte plötsligt kommer ett nytt förslag till konfiskation av 4 maj 1988 någon sparandeform på bank eller i obligationer, så att de inte får tillbaka hela det nominella beloppet, eller ytterligare ingrepp mot pensionssparande? Där finns tydligen inga garantier. För övrigt skall det bli intressant att se Europadomstolens utslag när det gäller pensionsskatten, alltså konfiskationen av blivande pensionärers sparande. Jag tror att Europadomstolen kommer med mycket stark kritik, för det är ju fråga om en ren konfiskation. Finns det några som helst garantier nu, om några sparare skulle falla för Roland Sundgrens och spardelegationens lockrop och öka sitt sparande, att de inte en vacker dag får se att staten tar 10 96 den här gången och inte nöjer sig med 7 4?

Herr talman! Herr Hegeland frågar varför sparandet har minskat när vi har denna förnämliga spardelegation. Herr Hegeland känner till orsakerna till detta, och vi kommer att föra en diskussion om detta i samband med att vi diskuterar kompletteringspropositionen. Det finns många orsaker till att sparandet har minskat. Under de sex borgerliga regeringsåren hade vi en reallönesänkning på 9—10 26 — en månadslön försvann. Det var då naturligtvis svårt för stora grupper att över huvud taget anpassa sin ekonomi till den lägre inkomsten. Det är inte förrän under de allra senaste åren som samhällsekonomin har blivit sådan att det återigen har blivit möjligt med reallöneökningar. De flesta människor i samhället har emellertid ännu inte kommit upp i den standard som de hade för tio år sedan, även om många människor, med tanke på de omfattande kreditköp som förekommer, upplever att de åter har den standard som de tidigare hade, men så är det ju inte. Även småhusbyggandets nedgång innebär ett minskat sparande, men det kommer så småningom att leda till att vi får ett ökat sparande. En annan anledning till det låga hushållssparandet är nya låneformer med amorteringsfria lån. Det finns även många andra orsaker. Jag kan emellertid nämna ett exempel som direkt visar spardelegationens betydelse. Det gäller det kraftigt subventionerade skattefondssparandet som infördes under den borgerliga regeringen. Detta sparande innebar att pengarna skulle stå inne på banken i minst fem år. Därefter fick människor ta ut dessa pengar. Undan för undan har mycket pengar tagits ut. När dessa fem år hade gått tog 60 20 av skattefondsspararna ut sina pengar under det första året därefter. Spardelegationen började bedriva en informationsverksamhet som speciellt inriktades på utbildning och information till de bankanställda och till en direktinformation till dem som skattefondssparat. På detta sätt lyckades man under det andra året med att förmå fondspararna att endast ta ut ca 30 26 av de innestående pengarna. Vid det senaste årsskiftet har denna information följts upp, och skattefondsspararna tog då ut endast 20 96 av sina pengar. I detta fall kan man avläsa ett mätbart resultat av spardelegationens verksamhet som har betytt en hel del för att förmå människor att låta sina pengar stå kvar på banken eller att överföra dem till annat sparade, t.ex. allemansfondssparandet.

Herr talman! Att skattefondssparandet, som mycket riktigt infördes av den borgerliga regeringen, blev en framgång tror jag att man kan förklara med att det inte ackompanjerades av någon enfaldig annonskampanj, utan man talade i stället allvar. Det är inte så konstigt att vi ännu inte har uppnått den standard som vi hade för tio år sedan, eftersom vi under åren 1976—1982 hade en nästan allmän konjunkturnedgång i större delan av de ledande länderna i världen. Det är först under de senaste åren, med en socialdemokratisk regering, som vi har haft en mycket stark högkonjunktur, som inte på något sätt har tillkommit på grund av en socialdemokratisk regering, lika litet som nedgången under de borgerliga åren berodde på den borgerliga regeringen. Det totala sparandet har emellertid inte ökat, utan det är vissa gynnade sparformer som har ökat. En del av skattefondssparandet är väl tyvärr bara litet omdisponeringar från andra konton. I viss utsträckning måste det vara fråga om detta, annars skulle vi inte ha denna fortsatta nedgång. Det är verkligen oroväckande att sparkvoten när det gäller hushållens finansiella sparande är på väg att bli drygt minus tre procentenheter. Andra länder har betydligt högre sparkvot. Den helt avgörande förklaringen är naturligtvis att skattetrycket fortsätter att stiga, vilket givetvis gör det svårare för människorna att spara. Jag tror att den enda vettiga besparing som man på enklast möjliga sätt skulle kunna göra är att lägga ned denna spardelegation, som nu vill ha 16,6 milj.kr. för att fortsätta sin verksamhet, trots att allt tyder på att den är helt fruktlös.

Vidare har moderata samlingspartiets partigrupp som suppleant i arbetsmarknadsutskottet under Bengt Wittboms ledighet anmält hans ersättare Sten Söderpalm-Berndes.

Moderata samlingspartiets partigrupp har som suppleant i socialförsäkringsutskottet under Ulf Adelsohns ledighet anmält hans ersättare Barbro Nilsson i Visby.

Herr talman! Under de senaste åren har en ökad våldsbrottslighet utvecklats i vårt land. Detta är klart belagt i den brottsstatistik vi varje år tar del av. Tyvärr har också i viss mån olika typer av vapen såsom knivar, kastföremål och stickvapen kommit till användning i ökad utsträckning. Mot den bakgrunden har regeringen, efter utredning, förelagt riksdagen ett förslag om att införa förbud mot att i vissa fall inneha kniv och andra farliga föremål. Förbudet skall gälla vid offentliga tillställningar och allmänna Man bör emellertid ha klart för sig att flertalet av de våldsbrott som begås här i landet med t.ex. kniv absolut inte sker vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Flertalet av dessa brott begås faktiskt i hemmen. Därför är det förbud som nu föreslås inte riktat mot huvuddelen av de våldsbrott som begås med kniv, utan endast mot en ringa del av dem. Det hindrar dock inte att detta förbud i vissa fall kan ha en brottsförebyggande och brottsförhindrande verkan. I förslaget, som innebär ett generellt förbud mot att medföra och inneha bl.a. kniv vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, finns regler för undantag i tre fall. Undantag från förbudet innebär alltså att man får ha kniv vid vissa tillfällen. Vi moderater anser att dessa regler om undantag på en punkt stämmer dåligt överens med ett sunt tänkesätt. Som lagtexten är formulerad kan den innebära att man blir gripen av polisen, om man t.ex. direkt efter att ha arbetat i skogen, eller efter att ha varit ute i skärgården, besöker en offentlig tillställning eller allmän sammankomst och då fortfarande har kniv på sig. Man kan alltså bli gripen trots att man inte har haft någon brottslig avsikt eller ens tänkt på att kniven skulle kunna komma till användning i syfte att begå brott. Regeln om undantag från knivförbud försöker egentligen ta sikte på de fall där knivar används som arbetsredskap på plats för offentlig tillställning eller allmän sammankomst. I det exempel jag nämnde är inte avsikten att använda kniven för arbete på platsen för tillställningen eller sammankomsten. Kniven kanske inte heller senare skall användas för arbete. Man bör vara medveten om att många människor bär kniv för att använda den i olika praktiska sysslor, utan att de för den skull kan sägas inneha kniv för yrkesmässigt arbete. En kniv är praktisk att ha med sig i många sammanhang, utan att man använder den som yrkesredskap. Mot denna bakgrund har vi i en reservation förordat att regeln om detta undantag skall utformas på ett annat sätt än som föreslås i propositionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Vad kan vi göra för att förhindra meningslöst våld? Finns det över huvud taget något vi kan göra? Vi är många som ställer oss dessa och andra frågor, när vi hör talas om hur oskyldiga människor runt omkring oss utsätts för våld och lidande — meningslöst våld, grovt våld, oförklarligt våld som följs av såväl psykiskt som fysiskt lidande, rädsla, mardrömmar, invalidisering och också död. Ställdes frågan om man vill göra något som skulle kunna förhindra onödigt våld, blir den enkel att besvara för de flesta. Det är klart att man då uttalar en bestämd vilja att göra allt som är möjligt för att minska det ökande våldet i samhället. Så uttalar man sig. Men när det kommer till konkreta förslag och lagstiftning, som centerns förslag i dagens betänkande, där vi kräver att knivförbud skall gälla även på allmän plats, då drar sig övriga partier tillbaka in i dimmiga bortförklaringar. Varför denna svaghet? Varför denna tvekan? Vill ni inte skydda alla stackars människor som riskerar att bli utsatta för knivhugg? Vi vet hur verkligheten ser ut i dag. Våldet, framför allt i våra större orter och städer, har ökat och förråats. Det hörde vi Björn Körlof vidimera nyss. Allt fler känner sig hotade när de ensamma t.ex. på kvällar och nätter — men också i fullt dagsljus — måste gå på gator och torg för att komma hem eller till sina jobb. Många känner sig rädda med fog. Allt oftare används knivar och andra stickvapen i våldssituationer. Utredningar har visat att vapen förekommer vid vart femte anmält våldsbrott. Stickoch skärvapen, vanligen knivar av olika slag, förekommer i ungefär vart tionde våldsbrott. Det är självklart att en begränsning av rätten att bära kniv och andra farliga föremål bör minska såväl antalet våldsbrott som antalet personer som dödas eller skadas i samband med sådana brott. Tyvärr vill övriga partier endast ha förslag om ett begränsat knivförbud som enbart skall gälla på offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Detta är otillräckligt. Förslaget är en halvmesyr, och räcker inte till för en önskad preventiv effekt och för att minska användandet av kniv som tillhygge i exempelvis gatuvåld. Ett förbud mot att bära kniv är avsett att förebygga fall där det föreligger en ökad risk för våldshandlingar. Det skall verka preventivt. Den som i dag arrangerar en offentlig tillställning har själv rätt att bestämma vilka villkor som skall gälla vid arrangemanget. Polisen kan i dag bestämma om vilka villkor som skall gälla i fråga om ordning och säkerhet, eftersom det redan finns möjligheter till begränsningar och föreskrifter. Polisens befogenheter gäller både för offentliga tillställningar och för allmänna sammankomster. Man har alltså redan i dag en bättre förutsättning för åtgärder på nämnda platser, jämfört med vad man har på allmän plats. Behovet av knivförbud är enligt vår mening i dag störst på allmän plats. Förslaget i betänkandet om knivförbud vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, men inte på allmän plats, innebär i praktiken att det inte är förbjudet att bära kniv medan man står i kö för att komma in på ett diskotek, en dansplats eller en idrottsplats. Men det blir förbjudet i samma stund man släpps in. De som är bråkiga och eventuellt drogpåverkade och som därför inte släpps in — för dem är det tillåtet att bära kniv. Håll med om att det är ologiskt! Risken att de som inte släpps in på dessa tillställningar och sammankomster skall bli våldsamma och använda kniven som tillhygge är väl lika stor, om inte större. Det har visat sig senast nu i helgen. Ett förbud mot att bära kniv även på allmän plats skulle vara attitydpåverkande, menar vi i centern. Fler skulle lämna kniven hemma när de gav sig ut påsstan. Det är åtminstone den erfarenhet man gjort i vårt grannland Finland, där man infört knivförbud på allmän plats, alltså även på järnvägsoch tunnelbanestationer, flygplatser, varuhus, restauranger, gator och torg. Det är inte bara Finland som infört knivförbud på allmän plats. Även våra nordiska grannländer Danmark och Norge har gjort detta. Det uttalas i alla andra sammanhang att det är önskvärt med en gemensam lagstiftning i Norden. Men i detta fall stretar ni andra partier emot. Varför gör ni det? Tillämpningen av lagen har inte lett till några svårigheter i de andra nordiska länderna, så varför skulle det bli svårigheter i Sverige? Vi i centern tror att vi svenskar är lika dugliga som våra grannar i de övriga nordiska länderna när det gäller att klara eventuella uppkommande gränsdragningsproblem. Visst kan gränsdragningsproblem uppstå när det gäller regler om undantag från förbudet. Men vi anser att behovet av att bära kniv på allmän plats är ytterst begränsat. Ett förhållandevis litet antal människor berörs av en reglering på detta område. Undantagsreglerna måste utformas så att förbudet tillåter yrkesutövare och andra med godtagbara skäl att bära kniv på allmän plats. I betänkandet föreslås hur sådana undantagsregler skall utformas för den nu föreslagna lagen. Enligt vårt sätt att se borde undantagsreglerna utformas på samma sätt när det gäller ett knivförbud på allmän plats. Knivförbudet skall naturligtvis därutöver inte omfatta knivar av mindre typ, exempelvis pennknivar — det är vi överens om. Flera tunga remissinstanser har krävt att det införs ett förbud mot att bära kniv på allmän plats. Bland dem som vill utvidga den föreslagna lagen kan nämnas rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna i Stockholm och Göteborg, Svenska polisförbundet och Sveriges länspolischefer. Detta visar med all önskvärd tydlighet att de instanser som i sitt arbete kommer i kontakt med situationer där knivar är inblandade är för en utvidgning av knivförbudet, som ger polisen möjligheter att förebygga brott. Herr talman! Menar man verkligen allvar med uttalandena om att göra allt man kan för att förhindra onödigt våld kan man konkret förverkliga det genom att rösta för centerns förslag om knivförbud även på allmän plats. Tyvärr misstänker jag att ni i de andra partierna återigen kommer att gömma er bakom ord och uttryck som: Vänta och se! Utvärdera först! Inte nu! Återkom senare! Från er kan man med andra ord inte vänta sig handling, bara ord och fördröjande. Hur många skall under denna väntan och detta fördröjande bli utsatta för mer våld och onödigt lidande? Självfallet kan man inte förhindra alla knivdåd med den lag vi i centern föreslår. Men tänk om vi räddar bara en enda eller några få med förslaget — skulle det då inte vara värt ett försök?
Herr talman! Egentligen är det väl inte jag som skall försvara regeringens förslag utan Göran Magnusson, men eftersom moderata samlingspartiet står bakom huvudförslaget om att införa ett knivförbud vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster men inte på allmän plats, som centerpartiet vill, måste jag säga några ord om vad Ingbritt Irhammar anförde. Jag undrar om centerpartiet har gjort riktigt klart för sig vad allmän plats innebär. Det innebär i stort sett alla yttre platser utanför hus och hem i alla tätorter och kommuner i hela landet. Jag kommer från en valkrets där vi inte har särskilt många storstäder och där de flesta människor bor i ganska små orter. Väldigt många människor arbetar där inte med sådant som man gör i Stockholm utan är jordbrukare eller skogsbrukare eller arbetar i småföretag där man ofta hart.ex. kniv som arbetsredskap. Om man inför ett förbud mot att bära kniv på allmän plats i de orterna och om människor fortfarande skulle få bära de här arbetsredskapen på vägen till och från sitt arbete, när de tar sig en kaffepaus osv. skulle det få införas så många undantag att det blir fler undantag än förbud. Litet större förståelse har jag för centerpartiets krav när det gäller en tätort som Stockholm. Där är det förmodligen färre som har behov av att bära kniv av arbetsskäl och andra liknande skäl. Därför får vi väl anledning att titta ytterligare på det när vi sett hur den här lagstiftningen verkar. Men de väljare som centerpartiet ofta gör sig till tolk för skulle, tror jag, inte vara särskilt betjänta av ett knivförbud på allmän plats. Det skulle drabba oerhört många yrkesverksamma medborgare runt om i landet på ett sätt som enligt min mening inte är rimligt.
Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservation 1, vilket jag glömde i mitt förra inlägg. Till Björn Körlof vill jag säga att de gränsdragningsproblem som det talas om och som vi alla är väl medvetna om inte är unika för Sverige — det finns storstäder och mindre orter också i Danmark, Norge och Finland, och där har man positiva erfarenheter på det här området. Vi har ju sagt att samma undantagsregler skall gälla för knivförbudet på allmän plats som för knivförbudet på de övriga platserna, och det förslaget har ju även ni moderater ställt er bakom. Detta är framför allt ett storstadsproblem — det sade jag i mitt första inlägg. Det innebär dock inte att problemet inte finns på mindre orter. Jag har gjort ett axplock ur dagstidningarna den senaste tiden. Under rubriken: ”Man blev knivskuren i centrala Ystad” kan man läsa: ”Två män kom i gräl med varandra på en gård i ett bostadsområde och den ene mannen högg 4S5-åringen i halsen med sin kniv.” Ett annat exempel är rubricerat: ”Knivhöggs i taxikö”. När en 31-åring och hans kamrat stod i en taxikö och sade till en annan man att hålla sig i kön blev 31-åringen knivhuggen. Detta skedde i Stockholm, så på den punkten har kanske Björn Körlof rätt. Här är ett exempel från Gävle: ”Tre män i Gävle blev svårt skurna natten till söndagen.” De var på hemväg. De hann upp en fjärde man, som tyckte att de hade förolämpat honom genom att komma för nära. Det finns åtskilliga sådana exempel. Vi kan dagligen läsa om detta i tidningarna. Enligt vad jag har kunnat se i de utredningar som finns sker det ungefär två knivhuggningar om dagen på allmän plats.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
Om det ändå skall fungera — det verkar som om Ingbritt Irhammar och jag är överens om att det måste finnas undantag — blir det mer undantag än förbud. Då vilar, tror jag, lagstiftningen på en felaktig grund. Ingbritt Irhammar anförde också ett exempel som gällde en gärning som utförts i taxikö. Det är inte säkert att man kommer åt sådana företeelser genom ett förbud som gäller allmän plats. Jag tror att man måste ha en högre polistäthet och högre närvaro just vid de tillfällen på kvällar och nätter när restauranger stänger och berusade människor är ute och rör sig. Det är viktigt att polisen då finns på plats med resurser och kan ingripa, och det vet jag att polisen arbetar med. Ett allmänt förbud mot att bära kniv tror jag inte har någon större inverkan på den typen av brottslighet.
Herr talman! Jag tror att Björn Körlof och jag är överens om att vi behöver fler poliser — det har vi ju yrkat i motioner här i riksdagen. Men jag tror också att vi kan vara överens om att hur många poliser vi än får är det inte en tillräcklig förebyggande åtgärd som kan resultera i att det inte används kniv i våldssituationer. Såsom det är i dag måste vi försöka verka förebyggande och preventivt. Så har lagen också fungerat i övriga nordiska länder. Vi vet att det finns ungdomar som ger sig ut på stan på kvällarna och har med sig kniv därför att de inte vågar vara utan. I sådana fall skulle ett förbud mot att bära kniv på allmän plats kunna verka preventivt. Om vi därmed så bara räddar en eller två, är väl deras liv värda den solidariska insats som krävs. Det har man lyckats med inom olika yrkesgrupper i de andra nordiska länderna.

Herr talman! Regeringen har i en proposition föreslagit att riksdagen skall anta en lag om förbud att i vissa fall inneha knivar och andra farliga föremål. Frågan om knivförbud har varit föremål för riksdagens behandling vid flera tillfällen under senare år. Den aktualiserades senast hösten 1986 i en skrivelse från regeringen om åtgärder mot våldsoch egendomsbrott. En särskild utredare tillkallades senare för att göra en översyn av vapenlagen. Inom ramen för detta arbete lämnades direktiv om att utredaren med förtur skulle behandla frågan om förbud mot innehav av knivar i vissa fall samt andra farliga föremål. Utredningen blev klar i oktober och har sedan remissbehandlats. Det finns bland remissinstanserna en mycket klar majoritet för ett knivförbud liksom för förbud mot s.k. gatustridsvapen, exempelvis knogjärn, batonger, kaststjärnor, karatepinnar och andra sådana föremål som kan användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa. Innebörden av nu föreliggande förslag är att det inte blir tillåtet att inneha kniv, andra skäreller stickvapen och andra föremål vid offentliga tillställningar som avses i allmänna ordningsstadgan. Vissa undantag görs från detta, så att det blir möjligt för den som skall utföra arbete på platsen att inneha kniv. Vidare får kniv innehas, om det står i överensstämmelse med ändamålet med tillställningen. Förbudet gäller inte heller om innehavet med hänsyn till föremålets art och övriga omständigheter är att anse som befogat. Förbudet beträffande gatustridsvapnen gäller på allmän plats, eftersom det knappast kan vara befogat att ha sådana vapen i något sammanhang. Till betänkandet har fogats två reservationer. I reservation 1, av centerpartiets ledamöter, hävdas att knivförbudet enligt första paragrafen i lagen skall gälla på allmän plats. Den frågan berörs i utredningen och i propositionen. Utskottet har för sin del funnit att den föreslagna omfattningen av knivförbudet är en rimlig avvägning. Att utsträcka förbudet till att gälla allmän plats kan medföra besvärliga avvägningsproblem, eftersom knivar i många sammanhang är nödvändiga arbetsredskap och behöver kunna medföras till och från olika fritidsaktiviteter eller arbetsplatser där användning av kniv är invändningsfri. Det är också tvivelaktigt om det på alla orter finns något verkligt behov av knivförbud på allmän plats. Departementschefen har förklarat att hon inte utesluter att frågan om ett mera generellt knivförbud kan bli föremål för förnyade överväganden. I utredningen framhålls att den nu föreslagna lagen bör utvärderas och att frågan om det finns skäl att utvidga ett knivförbud till allmän plats kan övervägas i det sammanhanget. Jag yrkar därmed avslag på reservation 1. Undantagsregeln i 1 § berörs i reservation 2. De moderata ledamöterna vill ha vidsträcktare undantag. Det bör enligt motionärerna vara tillåtet att vid en tillställning bära med sig kniv, som visserligen inte skall användas på platsen, men som är avsedd att användas senare eller nyss har använts som arbetsredskap. Ett knivförbud kan självfallet inte vara undantagslöst, men samtidigt gör sig olika synpunkter gällande i fråga om hur förbudets tillämpningsområde bör vara avgränsat. Mot varandra står kravet på förbudets effektivitet och hänsynen till den enskildes integritet. Enligt utskottets mening har förbudets omfattning avgränsats på ett bra sätt. Det finns också skäl att erinra om propositionens uttalande om att undantagsreglerna skall tillämpas generöst och med förnuft, så att knivförbudet inte av allmänheten uppfattas som ett otillbörligt ingrepp i den personliga friheten. I denna reservation förs också farhågor fram om att utformningen av undantagsregeln skulle kunna tolkas så, att det skall åligga den tilltalade att bevisa att regeln är tillämplig. Utskottet kan inte finna annat än att fördelningen av bevisbördan är den som normalt gäller i brottmål. Jag yrkar avslag på reservation 2. Herr talman! Den tilltagande våldsbrottsligheten är ett allvarligt samhällsproblem. Ökad användning av knivar eller andra farliga föremål gör det än angelägnare att på olika sätt vidta åtgärder mot våldsbrotten. Det nu föreliggande förslaget om förbud mot att bära kniv och andra farliga föremål är ett inslag i brottsbekämpningen. Förbudet bör leda till att antalet våldsbrott minskar och att skadorna vid de brott som ändå begås kan begränsas och bli mindre allvarliga. Skall man komma till rätta med våldsbrotten fordras det också andra insatser på flera olika områden. Leif G. W. Persson säger i sin utredning: ”Med hänsyn till den stora roll som alkoholen spelar som en utlösande faktor vid de flesta våldsbrott finns det skäl att betona vikten av åtgärder för att förbättra folknykterheten.” Herr talman! Jag yrkar till sist bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 40.
Herr talman! Återigen: Vad är det som gör oss svenskar så mycket dummare än andra nordiska länders invånare att vi inte kan klara av gränsdragningsproblemen? Jag kan inte förstå detta. Vi är väl inte sämre än andra, vi kan väl klara det här lika bra. Dessutom kan vi väl klara av att generöst tolka reglerna även när det gäller allmän plats, lika bra som när det är fråga om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Ni skapar ju problem. Återigen bara ord: man går in i dimridåer och försöker sedan utvärdera. Men vi kan ju göra utvärderingar på basis av de erfarenheter som man har i de andra nordiska länderna. Vem hade väl trott att finländarna skulle klara av de här problemen före oss. Man har ju alltid skämtsamt sagt att Finland är knivarnas land. Men i Finland har man positiva erfarenheter. Det sades att det här bara skulle gälla större orter. Jag vet inte hur stor ort Bengtsfors är. Där knivhöggs i lördags en 16-åring svårt utanför Folkparken. Var skall era gränsdragningar mellan större och mindre orter göras?
Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att fästa uppmärksamheten på vad Göran Magnusson egentligen var inne på i slutet av sitt anförande. Han sade att våldsbrottsligheten ju inte hänger ihop med att människor har en kniv eller något annattillhygge i handen, utan den hänger ihop med den människa vars mentalitet är sådan att hon är beredd att använda tillhyggen eller vapen. Att angripa våldsbrottsligheten genom att vända sig mot det redskap som används för utövandet av våldet kan i och för sig vara bra. Det viktiga är emellertid att vi för en diskussion om hur det kommer sig att människor blivit benägna att använda våld. Vad är det för någonting i deras normsystem, deras bakgrund, deras uppfostran osv. som har gjort att de är så benägna att tillgripa så kraftigt våld som brott med användande av knivar och sådana tillhyggen innebär? Detta är den viktiga diskussion som vi måste föra. Här kommer drogproblematiken och alkoholsituationen i landet in. Vidare måste man fråga sig varifrån våldsbenägna ungdomar får sina modeller. En diskussion om dessa saker är mycket viktigare att föra än någon annan diskussion, men samtidigt är den också mycket svårare. Jag tycker att Göran Magnusson hade rätt när han sade att det är detta som det egentligen handlar om.
Herr talman! Självfallet är vi i Sverige inte sämre än andra när det gäller att klara avgränsningproblemen. Men utredaren har ju diskuterat frågan om knivförbudets geografiska avgränsning. En diskussion har också förts i anslutning till arbetet med propositionen. Det råder inget tvivel om att man i det här sammanhanget stöter på en rad gränsdragningsproblem. Därför finns det anledning att se vilka erfarenheter man kan vinna av den lagstiftning som nu föreslås. Senare kan man diskutera om man på olika sätt bör utsträcka knivförbudets omfattning. Jag kan inte tänka mig något annat än att man i så fall måste diskutera frågan med en annan utgångspunkt än just begreppet allmän plats. Det blir ju, som också bl.a. Björn Körlof sade, vittgående Prot. 1987/88:115 konsekvenser för ganska stora delar av befolkningen. Jag tror att knivinne hav och knivanvändning på många håll är någonting som är motiverat med tanke på arbete och fritidsaktiviteter. För övrigt vill jag peka på de möjligheter som finns enligt brottsbalken. Man kan förebygga brott, t.ex. utanför restauranger och samlingslokaler, genom att förbjuda knivar. Här har ju polisen så sent som för några år sedan fått vidgade befogenheter att ingripa. Jag vill gärna återigen understryka att jag inte tror att det är tillräckligt med den här typen av lagstiftning. Inte heller är det tillräckligt att ropa på fler poliser, om man vill komma till rätta med den våldsbrottslighet som vi alla tycker är ett allvarligt bekymmer. En rad åtgärder måste vidtas för att man skall kunna få bukt med problemen.
Herr talman! Både Göran Magnusson och Björn Körlof var inne på tanken att man på flera olika fält måste motverka våldsbrotten. Det är vi överens om. Men då ingår ju även familjepolitik, missbrukspolitik, utbildningspolitik, osv. I dag gäller det ju knivförbud på allmän plats. Vilken omfattning rör det sig om? I propositionen, s. 6, står det bl.a.: ”De fall där vapen har utnyttjats och som hänför sig till allmän plats uppskattar utredningen till 1 600-2 000 för hela landet år 1986.” De fall som avser stickoch skärvapen på allmän plats är 3 per dag. I dag sker alltså sådana brott tre gånger runt om i landet. Det tycker jag är siffror som talar för sig själva. Dessutom har de remissorgan som har att handlägga sådana här problem, närmast polisen, uttalat att ett knivförbud på allmän plats skulle vara till nytta för deras arbete.

Herr talman! Det betänkande som vi nu skall diskutera är ett i raden av flera betänkanden som behandlar flyktingoch invandrarfrågorna. Detta betänkande behandlar i första hand budgetanslagen och motioner i anledning av budgetpropositionen. Utskottet har samfällt uttalat att de långa handläggningstiderna i utlänningsärendena är ett mycket allvarligt problem, men vi konstaterar samtidigt att en rad åtgärder är på gång för att förbättra situationen. Och låt mig säga att det brådskar med att väntetiderna förkortas. Det är djupt otillfredsställande att asylsökande och flyktingar får vänta i många månader på förläggningar i avvaktan på att få ett besked huruvida de får stanna i vårt land eller inte. Det är djup tragik i att asylsökande som rotat sig ute i kommunerna skall stå inför ett utvisningsbeslut. Vi vet att det inte sällan utspelas många tragiska scener. Man kan inte stå oberörd i dessa frågor, och vi vet att många människor engagerar sig för enskilda familjer. De kan inte förstå varför en asylsökande som redan har placerats ut i en kommun inte får stanna. Vi vet ju att det nu är en hel del åtgärder på gång för att förkorta handläggningstiderna, så att flyktingstatus redan skall vara konstaterad när man placerar ut vederbörande i kommunerna. Det är bra, men det brådskar med åtgärder. För någon vecka sedan fattade riksdagen beslut om det nya stödet i asylärenden som trädde i kraft fr.o.m. den 1 maj 1988. Vi har nyss i utskottet behandlat en proposition om en ny organisation för statens invandrarverk. Dessutom ligger en utredning från riksdagsrevisorerna på utskottets bord. I det här betänkandet redovisas de båda utredningar som avlämnat sina förslag, asylärendeutredningen och utredningen om översyn av utlänningslagen. Dessa betänkanden är för närvarande ute på remiss, och propositioner är väl att vänta relativt snart. I budgetpropositionen har föreslagits ytterligare förstärkningar till statens invandrarverk, och det måste väl betraktas som positivt för sakfrågan att det råder stor uppslutning i utskottet i den här frågan. Herr talman! Med dessa inledande ord övergår jag nu till att kommentera de moderata reservationerna i betänkandet. En del av de frågor som vi hade tagit upp i årets kommittémotion har behandlats välvilligt av utskottet, och vi har därför kunnat ansluta oss till utskottsmajoriteten. Det gäller t.ex. vårt förslag om att såväl enskilda som organisationer skall kunna bedriva flyktingförläggningar. Vi är eniga i utskottet om att alla goda krafter måste till för att vi skall kunna lösa flyktingfrågorna på ett så positivt sätt som möjligt. I reservation 2 följer vi upp vårt förslag om att samtliga flyktingärenden bör avgöras av två tjänstemän, oavsett om förslaget till beslut innebär bifall eller avslag på en ansökan. I viss mån är kanske denna fråga nu överspelad i och med att vi skall besluta om en helt ny organisation för statens invandrarverk. I reservation 7 anser vi — liksom reservanterna i reservationerna 8 och 9 — att flyktingkvoten bör ökas. Vi har till skillnad från de andra reservanterna inte fixerat något antal. Vi anser i korthet att den flyktingkvot som fastställs tillsammans med FN:s flyktingkommissarie bör vara flexibel och anpassad efter förhållandena i länder som för krig eller utövar förtryck. Kriget mellan Irak och Iran är för närvarande ett skäl till utökning av kvoten. Vi behöver dessutom bara erinra om de miljontals flyktingar som finns i flyktingförläggningar bl.a. i Asien och Afrika för att inse att de 1250 personer som flyktingkvoten för närvarande omfattar är ett för lågt antal i förhållande till behoven. I reservation 12 för vi fram förslaget om en utredning om möjligheterna att ge kommunerna statlig ersättning för ekonomisk hjälp till flyktingar under längre tid än tre år, utöver det år då uppehållstillståndet beviljades, som det statliga ansvaret sträcker sig till i dag. Det är väl ingen hemlighet att det har blivit allt kärvare att förmå kommunerna att ta emot ett tillräckligt antal Prot. 1987/88:115 flyktingar. Det har tyvärr visat sig att många invandrare har haft svårt att få ett arbete som de kan försörja sig på inom den stipulerade tiden, och kommunernas socialbidragskostnader har därför skjutit i höjden. Jag vill i detta sammanhang erinra om att såväl Norge som Danmark betalar statligt stöd till kommunerna längre tid än vi gör här i Sverige. I reservation 14 återkommer vi med ett förslag om att kommunerna bör få större frihet att utnyttja de resurser som satsas på flyktingmottagningen än i dag. Vi menar att kommunerna t.ex. skulle kunna erbjuda utbildning varvad med beredskapsarbete eller liknande mot någon form av ”flyktinglön”. Vi noterar med tillfredsställelse att ett förslag till försöksverksamhet i exempelvis Malmöhus läni riktning mot vårt förslag för närvarande övervägs inom arbetsmarknadsdepartementet. Försöket skall — det har vi förstått i utskottet — gälla svenskundervisning varvad med praktikarbete, varvid flyktingen skall få avtalsenlig lön. Jag har också i kompletteringspropositionen läst mig till att den upptar anslag för varvad utbildning och arbetslivskontakt. Det händer alltså en del, och det är bra, men det finns skäl för viss otålighet. Vi måste tänka många nya tankar och låta tusen blommor blomma och framför allt låta folk ute i kommunerna, som kommer närmast flyktingarna, få större möjlighet än i dag att finna okonventionella lösningar för att vi skall kunna lösa flyktingfrågorna på ett så bra och humant sätt som möjligt. I reservation 15, som vi har avgivit tillsammans med centerpartiets representanter i utskottet, anser vi att flyktingarna i stället för bidrag till kostnaderna för sin bosättning skall få bosättningslån. Vi anser att detta är ett för flyktingarna positivt förslag, som understödjer deras självkänsla. Till sist bara några ord om det särskilda yttrande om invandrarkvinnornas situation som vi har fogat till betänkandet. I betänkandet har redogjorts för en del åtgärder till gagn för invandrarkvinnornas särskilt ömtåliga situation, och vi har därför inte funnit skäl att reservera oss i ärendet. Vi har emellertid velat fästa uppmärksamheten på att vi fullt ut måste respektera andra kulturoch familjemönster, inte minst när det gäller familjepolitiken. Invandrarfamiljerna måste ha rätt till valfrihet mellan olika barnomsorgsformer, och de familjer som själva väljer att vårda och fostra sina egna barn i det egna hemmet skall ha full möjlighet att göra detta. Vi vill också betona vikten av invandrarkunskap, t.ex. i vårdutbildningarna, och att man inte minst inom vården tar största möjliga hänsyn till invandrarkvinnornas särskilt ömtåliga situation. Därmed, herr talman, skall jag be att få yrka bifall till reservationerna 2, 7, 12, 14 och 15 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi skall i dag debattera ett ämne som vi många gånger här i kammaren har debatterat och som vi haft olika uppfattningar om men som jag tror att vi ändå längst in i själen haft i princip samma uppfattning om. Därför känns det i dag bättre än på länge, då det finns en möjlighet att vi skall kunna komma fram till resultat i olika frågor som har med invandrare och flyktingar att göra vid deras ankomst eller vid eventuell vidare levnad i vårt land. Från folkpartiets sida tycker vi att det var bra att invandrarministern snabbt tillsatte två olika utredningar, som fick i uppdrag att se över en del av de problem som vi tryckt på vid flera tillfällen i debatter, frågor, interpellationer och anföranden. Vii folkpartiet hade hoppats att vi nu i vår skulle kunnat få behandla allt som har med utredningarna att göra på en gång tillsammans med de olika motioner som har väckts under en lång tid. Nu blev det inte så, eftersom utredningarnas betänkanden ligger ute på remiss. Vi utgår emellertid ifrån att proposition i dessa ärenden kommer att föreläggas riksdagen fortast möjligt under hösten för vidare behandling och beslut. Vi måste göra allt vi kan för att minska handläggningstiderna samt för att bemöta flyktingarna på ett humanare sätt redan vid ankomsten till vårt land. Flyktingbarnens situation måste också uppmärksammas och ges en högre status i utredningsarbetet. Mer hänsyn måste tas till den situation som barnen befinner sig i vid ankomsten till vårt land. De långa väntetiderna blir än mer destruktiva för den asylsökande som inte får lov att arbeta under tiden som han väntar på besked. Det är självfallet negativt och förödmjukande att tvingas gå utan arbete under en längre tid. Vi anser att det för dem vore en stor fördel att kunna få ha ett arbete under väntetiden. Integreringen i samhället underlättas och självkänslan stärks av att de berörda känner att de kan göra nytta och få del av en arbetsgemenskap. Vi anser också att det är bra att en organisationsöversyn har gjorts beträffande invandrarverket, vilket har redovisats i en särskild proposition som behandlas vid annat tillfälle. Vi vill redan nu uttala vårt stöd för ökade resurser till invandrarverket, för att det skall kunna utföra sitt arbete på ett för Sverige och flyktingarna riktigt sätt, men först vill vi utröna vad den nya organisationsöversynen innebär i praktiken. På grund av det som jag nu har framfört har vi inte avgivit reservationer i den omfattning som vi kanske borde ha gjort med tanke på de yrkanden vi har i våra motioner som behandlas i detta betänkande. Vi vill dock tro att invandrarministern nu verkligen skall lösa de problem som finns i samband med flyktingverksamhet och invandring. Vi väntar med spänning på de förslag som skall läggas på riksdagens bord framöver. Vi kan också märka att skrivningen i betänkandet andas en större samstämmighet än förut i de frågor som vi länge ansett vara angelägna att fatta beslut i för att göra mottagandet vid våra gränser lindrigare. Detta anser vi vara positivt för det fortsatta arbetet i dessa frågor. Från folkpartiets sida har vi vid tidigare tillfällen tagit upp frågan om höjd flyktingkvot. Vi anser att vi efter flera år med oförändrad kvot bör höja denna från 1 250 personer till 1 500 personer. Det är ändå en mycket liten del av våra flyktingar som får komma till Sverige denna väg. Eftersom vi vet att många flyktingläger är överfyllda runt om i världen och att FN har svårt att bereda flyktingar plats i många länder, är det vår plikt att göra det lilla vi kan. Vi vet att spontanflyktingmottagningen ökar i vårt land, och att det är fler och Prot. 1987/88:115 fler som söker sig till vårt land den vägen. Detta får dock inte hindra oss att göra vår insats för s.k. kvotflyktingar. Denna fråga har också tagits upp av andra partier i utskottet. Det är viktigt att frågan väcks, och vi vädjar härmed till regeringen att se över frågan på ett seriöst sätt. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservation nr 8. Jag anförde vid ett tidigare tillfälle i mitt anförande att barnens situation måste uppmärksammas. Särskild expertis bör kopplas in redan vid början av utredningen. Det är därför anmärkningsvärt att PBU i Stockholms län har behövt vänta mycket lång tid på beslut från regeringen om stöd till det specialteam för flyktingbarn som man vill skapa i samarbete med Stockholms läns landsting. Vi tror att ett sådant projekt även skulle kunna utgöra vägledning för övriga landsting när det gäller arbetet med flyktingbarnen. Vi anser att ett sådant utrymme för kostnader bör skapas genom ett anslag av 1,1 milj.kr. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 5. Diskrimineringsombudsmannen har, herr talman, framfört ett förslag om möjlighet att inrätta från invandrarverket fristående asylnämnder som skall pröva de asylansökningar som invandrarverket inte ansett sig kunna bifalla. Ett sådant förfaringssätt skulle kunna öka rättssäkerheten, och vi anser att utskottet borde ifrågasätta om det är rimligt att en och samma myndighet skall upprätthålla Sveriges gränsskydd genom att besluta om avvisning och samtidigt stödja och bistå invandrarna vid behov samt bekämpa rasism. Vi anser att denna fråga bör utredas och yrkar därför bifall till reservation nr 3. Vi har också, herr talman, tillsammans med moderaterna ett särskilt yttrande om invandrarkvinnornas situation. Utskottet har i betänkandet tagit upp en del åtgärder för att förbättra situationen för dessa kvinnor. Med detta särskilda yttrande vill vi uppmärksamma denna fråga och peka på en del viktiga frågor som har stor betydelse för kvinnornas situation vid besök inom vården. Invandrarkunskap bör uppmärksammas speciellt i vårdutbildningen, och vi anser också att invandrarkvinnornas situation fortlöpande bör följas. Herr talman! Jag vill till slut framföra en förhoppning om att vi här i Sveriges riksdag skall nå fullständig enighet om hur vi skall ta emot och behandla dessa våra vänner när de kommer till vårt land. Då först kan vi hoppas att de människor som i dag är motståndare till flyktingar skall ställa upp bakom Sveriges flyktingpolitik samt visa flyktingar den respekt och erbjuda dem den mänskliga gemenskap som de är värda.